Herr talman! När riksdagen förra året behandlade denna fråga var det just med hänvisning till att det då skulle ske och pågick en översyn som man från riksdagens sida på regeringens förslag var något avvaktande. Det var just i denna situation som Bengt Westerberg gick ut och sade att anslaget skulle höjas med 37 milj.kr. I det avseendet har det inte skett någon principiell förändring mer än att utredningen nu är slutförd och att olika remissvar har kommit in. Jag tycker faktiskt att detta är en central fråga för svensk filmpolitik. Om detta är en jättefråga för Folkpartiet, om det är alldeles självklart för Folkpartiet att vi skall ha en kvalitativt högtstående film och att den är av största betydelse för svenskt kulturliv, kan jag inte förstå att man inte finner det konsekvent att också höja anslaget med i storleksordningen 32 milj.kr. Det har gått 14 av de 18 månader som Bengt Westerberg talade om. Ännu har vi inte fått något besked från regeringen på den här punkten. Det är faktiskt dess värre så illa att Filminstitutet för närvarande inte vågar ge tillstånd för några nya projekt på andra sidan årsskiftet. Det borde vara en larmsignal som fick regeringen att skynda på detta arbete.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat mig om det håller på att utvecklas en ny, inte avsedd praxis i hanteringen av ny ansökan och vad regeringen i så fall tänker göra åt detta. I 1989 års utlänningslag infördes en ny bestämmelse som ger möjlighet att under begränsade förutsättningar få ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut upphävt efter en ny ansökan till statens invandrarverk. Syftet med förändringen var att förenkla verkställighetsförfarandet men ändå ge möjlighet att pröva skäl som inte tidigare bedömts i ett ärende. En förutsättning för bifall till en sådan ansökan är att det tillkommit omständigheter som inte prövats tidigare och att dessa omständigheter antingen konstituerar rätt till asyl eller innefattar synnerliga skäl av humanitär art för att utlänningen skall få stanna i Sverige. Bifall till en ny ansökan kan således endast undantagsvis komma i fråga, och det förutsattes följaktligen vid bestämmelsens tillkomst att antalet ansökningar skulle bli begränsat. Utvecklingen har emellertid, som Lena Klevenås påpekar, blivit en annan. Det är nu snarare regel än undantag att en utlänning som fått ett avvisningsbeslut av regeringen lämnar in en ny ansökan och, om den avslås, därefter ännu en, osv. Denna utveckling var, som jag tidigare har sagt, varken avsedd eller förutsedd vid lagens tillkomst. Regeringen har därför givit en särskild utredare i uppdrag att bl.a. undersöka vad som kan göras för att institutet ny ansökan skall få den ursprungliga innebörden. Arbetet skall bedrivas skyndsamt, och uppdraget bör vara slutfört före utgången av oktober månad i år.
Herr talman! Jag tackar Birgit Friggebo för svaret. Birgit Friggebo och jag delar oron för allt det lidande som de långa väntetiderna orsakar flyktingarna och för de stora kostnader som detta åsamkar skattebetalarna. Jag beklagar verkligen att den nya utlänningsnämnden inte har fungerat så bra som vi hoppades. Den praxis som nu har utvecklats och som innebär att flyktingarna regelmässigt lämnar in en ny ansökan även till utlänningsnämnden, har tydligen gjort att myndigheterna inte alls klarar av ansökningarna i den takt man hade hoppats. Det är bra att regeringen nu har utsett en särskild utredare. Det har förbigått mig att så är fallet. Jag skulle vilja fråga vem denna särskilda utredare är och när utnämningen skedde.

Herr talman! Birger Hagård har frågat vad jag avser att göra för att bryta låsningen i förhandlingarna mellan kabel-TV-företagen och fastighetsägarna angående kostnaderna för distribution av TV 4. Bakgrunden till låsningen är enligt frågeställaren att det råder olika uppfattning om hur dessa kostnader skall betalas.

Dessa frågor har hanterats enligt de regler som gäller för olika delar av bostadsmarknaden. Bl.a. finns överenskommelser mellan Hyresgästernas riksförbund och SABO resp. Fastighetsägareförbundet av innebörden att kostnader för ombyggnad av fastighetsnät och övrig teknisk utrustning bör slås ut på hyrorna medan programkostnader betalas efter individuellt val. Innebörden av dessa rekommendationer är att en hyresgäst som inte önskar ta del av annat än de marksända rundradiokanalerna inte betalar någon kostnad för själva mottagningen.

Utskottet ansåg emellertid att det borde komma till uttryck i lagtexten att fullgörandet av skyldigheten att tillgodose mottagning av vissa rundradiosändningar inte kan förenas med villkor i fråga om betalning. På utskottets förslag infördes därför orden ''och utan kostnad för själva mottagningen'' i lagparagrafen.

Av denna genomgång torde framgå att det föreligger skyldighet att tillgodose mottagning av vissa marksända rundradiokanaler så snart det i kabelnätet förekommer andra slag av sändningar än vidaresändningar från marksändare, dvs. när det sänds ut satellitprogram eller egensändningar. Riksdagsbeslutet ger inte kabel-TV-företagen någon särskild rätt till ersättning. Frågor om ersättning för olika delar av kabel-TV
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för det här svaret, som jag hoppas skall vara klarläggande. Det råder uppenbarligen ute i landet en hel del missförstånd på den här punkten.

Är detta en korrekt uppfattning av situationen, som vi kan meddela svenska folket?
Herr talman! Den sakliga innebörden är riktig, och jag beklagar att jag i mitt svar har använt mig av de lagtekniska texterna för att vara alldeles särskilt tydlig. Det skadar inte att använda ett enklare språk för att beskriva verkligheten. Jag kan också informera Birger Hagård om att den framställning som finns från parterna om att staten skulle gå in och satsa några hundra miljoner kommer att avslås av regeringen i morgon.

Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig om orsaken till att regeringen ännu inte givit byggnadsstyrelsen i uppdrag att genomföra projekteringen för byggandet av ett nytt modernt museum på Skeppsholmen. I sin fråga hänvisar Åke Gustavsson till en skrivelse från fastighetsnämnden i Stockholm med förslag om att Moderna museets verksamhet eller delar därav förläggs till Kulturhuset, och han undrar om detta är skälet till att projekteringsuppdrag inte har givits. Låt mig först ta upp den del av frågan som rör framställningen från Stockholms stad. Någon formell framställan av det slag som Åke Gustavsson nämner i sin fråga har inte kommit till kulturdepartementet. Stockholms stad har dock enligt vad jag har erfarit behandlat möjligheten att förlägga någon del av Moderna museets verksamhet till Kulturhuset. Detta har betecknats som ett erbjudande från stadens sida, om intresse skulle finnas för en sådan lösning. Frågan har inte behandlats av regeringen. När det gäller projektering för nya lokaler för Moderna museet är det inte länge sedan Åke Gustavsson och jag diskuterade planeringsläget här i kammaren. Jag påpekade då att detta initiativ, som togs av den förra regeringen, saknar finansiering. Projektet är utomordentligt intressant, och jag skall naturligtvis verka för att en lösning skall komma till stånd så snart det är möjligt.
Herr talman! Eftersom vi har diskuterat frågan tidigare och den därmed är förberedd, hoppas jag att vi i dag får tillfälle att diskutera den till punkt. Alla utom fastighetsnämnden i Stockholm tycks vara överens om att ett nytt modernt museum skall byggas på Skeppsholmen. Arkitekten José Rafael Moneo har mött mycket stor sympati för sitt förslag till lösning. Jag är faktiskt förvånad över att byggnadsstyrelsen inte har fått projekteringsuppdrag. Nu om någonsin är den bästa tidpunkten att lägga ut detta uppdrag. Det finns flera skäl till det, inte minst kulturpolitiska. Vi har gott renommé för den verksamhet som har bedrivits på Moderna museet, ett av Europas bästa konstmuseer. Om någon satsning inte görs nu, är det alldeles uppenbart att Moderna museets betydelse, både här i Sverige och internationellt och som en del av en aktiv kulturpolitik, kommer att tonas ned. Andra skäl till att man bör göra en satsning nu är självfallet att det ur statens synpunkt är billigt att göra det nu. Byggpriserna är låga. Även regeringen kanske någon gång borde fundera på att byggarbetslösheten faktiskt är hög. Om man lägger ut detta uppdrag, borde en hög byggarbetslöshet kunna motverkas. Ett enigt kulturutskott har i ett yttrande till finansutskottet sagt: Enligt utskottets mening bör regeringen omgående besluta om projekteringsuppdrag. Därför är jag förvånad över att kulturministern är så vag i sitt svar. Delar kulturministern uppfattningen att projektet bör genomföras på Skeppsholmen och att det bör fattas beslut om projektet nu? I svaret säger kulturministern att hon skall verka för att en lösning skall komma till stånd så snart det är möjligt. Kulturutskottet har alltså sagt att projektet omgående bör komma till stånd och att det bör ske på Skeppsholmen. Delar statsrådet den uppfattningen?
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i behandlingen här i riksdagen. Såvitt jag har förstått är det ett yttrande som kulturutskottet har avgivit till finansutskottet. Vi får väl avvakta och se vad finansutskottet kommer fram till. Jag har i mitt svar redovisat att jag lägger stor vikt och betydelse vid möjligheten att uppföra ett nytt modernt museum på Skeppsholmen i Stockholm. Jag har också lovat att inom regeringen verka för att det blir på det sättet. Det är klart att betydelsen av ett nytt modernt museum inte minskar, även om beslutet inte fattas omedelbart när Åke Gustavsson vill att det skall fattas.
Herr talman! Om det hade varit bara jag som hade velat detta, hade det med förlov sagt varit mindre intressant. Men alla människor som är engagerade inom denna sektor är intresserade av att detta sker snabbt, och det av flera goda skäl som jag tidigare redovisade. Riksdagens kulturutskott har alltså enigt gjort detta uttalande. Nu hoppar emellertid fastighetsnämnden oinbjuden in i manegen och fattar ett beslut genom att säga att Moderna museets verksamhet helt eller delvis bör flyttas till Kulturhuset. När reaktionen kommer, och det sägs att detta är ett orimligt förslag, tonas det ned. Även kulturministern tolkar detta som ett erbjudande. Men den ansvariga myndigheten har över huvud taget inte varit tillfrågad. Jag tänker alltså på statens konstmuseer. Jag är glad över att kulturministern säger att hon anser att ett nytt modernt museum skall ligga på Skeppsholmen. Min följdfråga kvarstår: Kan regeringen nu verka för att man förverkligar det uttalande som riksdagens kulturutskott har gjort?

Herr talman! Birger Andersson och Birger Hagård har ställt sammanlagt fem frågor till mig med anledning av den promemoria om regler och villkor för privatradio som har sänts ut på remiss från kulturdepartementet. Birger Andersson har frågat om förslagen i promemorian innebär att sändare som ägs av annan än Svensk Rundradio AB får användas för privatradiosändingar. Birger Andersson har vidare frågat om jag är beredd att medverka till att kortare reklaminslag i radio än en minut kan accepteras i den kommande propositionen. Birger Hagård har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa förutsättningar för en successiv anpassning av sändningsområdena för privatradion. Birger Hagård har vidare frågat om jag är beredd att ompröva frågan om tillståndstidens längd. Birger Hagård har slutligen frågat om jag är beredd att överväga möjligheten att använda ''delade frekvenser'' med innebörden att en tillståndshavare hyr ut eller på annat sätt avtalar bort sändningstid till någon annan som önskar sända. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. 1992:22) Regler och villkor för privatradio ut på remiss från kulturdepartementet. Remisstiden löper ut den 15 juni, och avsikten är att en proposition skall kunna läggas fram under hösten. I det fortsatta arbetet med propositionen kommer också de riksdagspartier som inte ingår i regeringen att ges tillfälle att medverka. Jag anser det inte lämpligt att föregripa remissbehandlingen och det fortsatta beredningsarbetet genom att redovisa ställningstaganden till enskilda detaljer. Med anledning av frågorna vill jag emellertid göra vissa förtydliganden. I promemorian finns inga bestämmelser om skyldighet att anlita en viss leverantör av sändningstjänster. Därav följer att en tillståndshavare har full frihet i detta avseende. Enligt promemorians lagförslag, som i detta avseende överensstämmer med vad som gäller för egensändningar i kabel, får annonstiden vid ett givet tillfälle inte understiga en minut. Innebörden är att varje avbrott för annonser, som enligt förslaget skall inledas och avslutas med en särskild ljudsignatur, inte får vara kortare. De enskilda reklaminslag som sänds under annonstiden får vara hur korta som helst. Det bör redan från början vara möjligt att i stor utsträckning tillgodose önskemål från olika radioföretag om sändningsområdenas utsträckning. Det är emellertid nödvändigt att vid planeringen ta hänsyn till att en viss sändares effekt får betydelse för möjligheten att sända på helt andra platser, långt från den där den första sändaren är belägen. Små marginella förändringar bör kunna göras även under löpande tillståndsperiod, under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att inte andra tillståndshavare störs. I promemorian föreslås att alla sändningstillstånd skall löpa ut vid ett och samma tillfälle. Därmed ges en möjlighet att ompröva t.ex. indelningen i sändningsområden och även att göra andra förändringar, t.ex. på grund av ny sändningsteknik. Därigenom kan det t.ex. bli möjligt att ge utrymme för ytterligare tillståndshavare. I övrigt torde en tillståndshavare normalt kunna räkna med förnyat tillstånd. Enligt förslagen i promemorian skall varje tillståndshavare ansvara för sändningarna under hela dygnet. Detta hindrar emellertid inte att tillståndshavaren låter någon annan bedriva sändningar under t.ex. en del av dygnet. Vid sådana tillfällen kan också en ställföreträdare för utgivaren tjänstgöra. Tillståndshavaren kommer emellertid att ha kvar ansvaret för att det finns en utgivare och för att gällande regler, t.ex. i fråga om reklaminslagen, iakttas.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag vill börja med att kommentera min fråga om radiosändare. Enligt nu gällande regler får närradio sändas över sådana radiosändare som televerket ställer till förfogande. Men av proposition 140 om den avgiftsfinansierade radio och TV verksamheten 1993--1996, som kommer att behandlas här i riksdagen om några dagar, framgår det att skyldigheten att sända närradio över sändare som tillhör televerket upphävs. Detta framgår även av departementspromemorian. Man får emellertid intrycket att televerkets monopol när det gäller privatradio även i fortsättningen kommer att gälla. Jag är därför glad över kulturministerns klarläggande om att samma regler skall gälla både för närradion och för privatradion i fråga om vilka radiosändare som får utnyttjas. Men jag förväntar mig en något klarare formulering i den kommande propositionen och i det kommande lagförslaget. I sitt svar säger kulturministern att en proposition kommer att läggas fram i höst. Jag skulle då vilja ställa en fråga till kulturministern: När räknar kulturministern med att lagregler och övriga villkor för privatradion kommer att kunna träda i kraft?
Herr talman! Även jag ber att få tacka kulturministern för svaret på dessa frågor. Det är utomordentligt rationellt att besvara fem frågor i ett svep. Jag tror också att en hel del har klarnat. Det är alldeles uppenbart att det kommer att vara möjligt att ompröva indelningen i sändningsområden. Delade frekvenser blir uppenbarligen också möjliga. När det gäller tillståndsperioderna vill man däremot såvitt jag förstår att de skall löpa ut vid ett och samma tillfälle. Det är möjligt att detta är praktiskt. Jag förstår statsrådet när hon säger att hon inte vill föregripa själva remissbehandlingen och det fortsatta beredningsarbetet genom att gå in på alltför många enskilda detaljer. Jag hoppas emellertid att detta har kunnat klargöra en del av de frågor som finns. Jag utgår från att remissbehandlingen blir väsentlig när man nu skall genomföra en av de största kulturrevolutioner som vi har haft i modern tid i det här landet. Jag vill med det anförda önska statsrådet lycka till i det fortsatta arbetet som även kommer att drabba riksdagen.

Herr talman! Jag är inte sämre än att jag kan hålla med om att det jag nämnt kanske inte är den bästa metoden. Frågan kunde kanske ha varit bättre formulerad. När det gäller att få ut information i första hand till invandrarna hävdar jag möjligheten att just göra en anmälan. Inget skall behöva hända dem som gör en anmälan av det här slaget. Jag tror att det är viktigt att sådant här tas upp allteftersom nya fall av diskriminering blir aktuella. Det är kanske snarare i det avseendet som det behövs åtgärder. Jag hoppas att kulturministern följer utvecklingen och håller ett öga på det här problemet. Av svaret att döma tycks hon göra det. Sedan får vi väl återkomma till saken så småningom.

Herr talman! Nej, kulturministern, det gäller inte lika för alla. Under åren har jag själv varit inblandad i många av de här ansökningarna, och det har inte varit så. Kroater från Kroatien har, utan att ha blivit befriade från det jugoslaviska medborgarskapet, fått tillstånd att bli svenska medborgare. Det är i detta som jag menar att orättvisan ligger, nämligen en annan hantering bara för att det handlar om en kroat från Bosnien. Vi vet ju vilken blandning av folkgrupper det är, och orsaken till många av problemen i det forna Jugoslavien är ju ofta att människor bor i olika delar och det bildas etniska minoriteter, osv. Nu gäller alltså frågan kroater från Bosnien. Fallet med mannen som jag har talat om här använder jag principiellt. Jag är inte ute efter det enskilda fallet, utan principen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är mycket glad över att kulturministern tog möjligheten att ändå ge mig ett svar trots att den ansvarige inte före sommaren hade möjlighet därtill. Något som jag känner oerhört stor oro för är det som i regeringens budget och kompletteringspropositioner beskrivs som den framtida arbetslöshetutvecklingen. Man säger i dessa propositioner att vi under nästa år, även med de åtgärder som regeringen kommer att vidta, kommer att få en arbetslöshet på 5 %. Hitintills domineras arbetslösheten av män med hänsyn till de kraftiga neddragningarna på hemmamarknaden avseende byggsektorn m.m. Det som emellertid föreslås när det gäller den kommunala ekonomin gör att vi i förlängningen kan se en allt ökande andel kvinnor som riskerar att bli arbetslösa. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det finns skäl att göra en alldeles speciell analys av just kvinnornas situation på arbetsmarknaden med hänsyn till den utveckling som vi ser alldeles runt hörnet. Jag menar då nu i höst och nästa vinter.
Herr talman! Min inställning till de här frågorna är att varje regering har ett speciellt ansvar för att bevaka olika arbetslösa guppers situation. Det kan gälla ungdomar som har svårt med att komma ut på arbetsmarknaden, arbetshandikappade och invandrare och, inte minst, invandrarkvinnorna. Det gäller alltså både kvinnor och män, varför jag inte kan svara ja på Ingela Thaléns fråga. Det skulle innebära att särskild granskning, undersökning och bevakning skulle ske av enbart kvinnors arbetsmarknad. Det gäller naturligtvis att se till att ingen grupp drabbas mer än någon annan. Precis som Ingela Thalén säger är det glädjande att arbetslösheten inte, som ofta har varit fallet tidigare, i första hand nu har drabbat kvinnorna. I ett mer långsiktigt perspektiv ser vi också att andelen kvinnor som under de senaste åren har gått ut på arbetsmarknaden kraftigt har ökat. Det finns all anledning att också bevaka kvinnors situation, och jag gör samma bedömning som Ingela Thalén att situationen, även om den jämfört med andra gruppers är hygglig hittills, i framtiden kan komma att förändras. Vi har då olika uppdrag givna för olika grupper. Invandrarverket har att se över t.ex. invandrarkvinnans situation. Regeringen har även föreslagit flera åtgärder när det gäller t.ex. kontorsyrken och tjänstemannayrken, som att kontinuerligt satsa för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsdepartementet har också förstärkt sina resurser för att kunna studera regionalpolitiska frågor när det gäller bl.a. landsbygden och sysselsättningen för kvinnor på landsbygden. Det finns alltså en rad projekt som gäller arbetsmarknaden.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som statsrådet redovisar. Flera av dessa projekt är också en effekt av arbetsmiljösatsningar, arbetsmiljöfonden och arbetsmiljökommitténs betänkande och av beslut som riksdagen fattade i anslutning därtill. I den framtida arbetslöshetsstatistiken är den strukturella förändringen fortfarande oroande, dvs. det som vi ser kommer att ske. Vi vet att det med regeringens ekonomiska förslag, som nu skall justeras, kommer att ske förändringar i kommunerna. Vi vet också att det gäller den typ av sysselsättning som både bärs upp av kvinnor och behövs av kvinnor, nämligen den service som kommunerna står för. Jag vill gärna återkomma till detta. I jämställdhetsarbetet har statsrådet själv tidigare påpekat att det såväl från arbetsmiljöutvecklingsoch arbetslivsutvecklingssynpunkt som från kompetensutvecklingssynpunkt är viktigt att se till just kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Jag skulle också vilja lägga till risken för en ganska kraftigt ökad arbetslöshet.
Herr talman! Om man studerar t.ex. långstidsutredningens bilaga, som utvisar kvinnors betydelse när det gäller deras arbete för den ekonomiska utvecklingen i framtiden, kan man notera vilken central roll kvinnors arbete spelar. Det handlar inte enbart om att tillgodose vården, omsorgen, utbildningen -- områden på vilka kvinnor ofta har sina arbetsplatser. Det handlar även om att kvinnors arbete i offentlig sektor är en stödjepunkt för andra kvinnors möjlighet till att komma ut på arbetsmarknaden, för att bidra till den ekonomiska utvecklingen. Det sker nu en omdaning, en strukturomvandling, en förnyelse i kommunerna. Detta är också viktigt i den ekonomiska utvecklingen, eftersom resursslöseri och ineffektivitet inte bidrar till en god ekonomisk utveckling och därmed inte ett säkerställande av kvinnors arbetsmarknad.

Herr talman! Chris Heister har frågat mig om regeringen har några planer på att förändra presstödet. Frågan föranleds av att Norrländska milj.kr. för att ersätta de förluster som tidningen förorsakats i samband med den socialdemokratiska Regeringen har inga planer på att förändra reglerna för erhållande av presstöd. När det gäller ansökningen om driftstöd från Norrländska Socialdemokraten utgår jag från att presstödsnämnden fattar beslut i enlighet med gällande bestämmelser.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan är att det i senaste numret av Pressens Tidning finns en notis om att Norrländska Socialdemokraten, som har sin utgivningsort i Luleå, har ansökt om maximalt driftsbidrag hos presstödsnämnden. Det är viktigt att vi tittar på hur presstödet ser ut historiskt. Under de senaste tio åren har A presstidningarna fått över 3 miljarder i presstöd. Den senaste uppgiften är att dessa tidningar fått över 50 % av driftsbidraget per år, trots att de bara täcker 20 % av den samlade tidningsupplagan. Det är alltså rejäla subventioner som dessa A presstidningar har fått. Trots detta gick A-pressen i konkurs i februari. Det är med detta som skäl som Norrländska Socialdemokraten söker om maximalt driftstöd, med åberopande av att man förlorade 35 miljoner i konkursen i februari. Tidningens VD säger nu att tidningen har återhämtat sig från konkursen och att upplagan går bra till skillnad från andra f.d. A I min fråga gör jag bedömningen att presstödsnämnden inom nuvarande regelsystem inte kan bifalla ansökan från Norrländska Socialdemokraten. Jag finner svaret något oklart och skulle därför vilja ställa frågan till statsrådet: Skall jag tolka svaret så att statsrådet delar min uppfattning och att regeringen inte har för avsikt att ändra reglerna så att bifall till den här typen av ansökningar kan bli möjligt?
Herr talman! Jag kan självfallet inte föregripa en behandling i presstödsnämnden. Tvärtom vill jag trycka på att presstödsnämnden naturligtvis bör fatta beslut i enlighet med de bestämmelser som nu gäller. Chris Heister tolkar mig rätt när jag säger att regeringen inte har någon som helst avsikt att ändra reglerna så att de skulle anpassas till en sådan situation som Norrländska Socialdemokraten befinner sig i.

Herr talman! Chris Heister vidgar nu sin frågeställning. Jag har svarat på den fråga som hon har ställt. Jag är inte beredd att nu gå in på en vidare debatt om presstödet. Vi kan konstatera att trots ett mycket generöst stöd för inte minst socialdemokratiska tidningar har man inte lyckats driva dem lönsamt. Det visar att presstödet inte är det allenarådande saliggörande när det gäller att driva tidningar. Man måste sköta sina tidningar och företag väl.

Herr talman! Det är bra med en öppen debatt, men det är också bra om man får veta i vilken egenskap olika ministrar uttalar sig, om det är som regeringsföreträdare eller som företrädare för sitt parti. Ungdomsministern säger att betygen behövs som någon form av motivation. Har ungdomsministern därmed rensat bort de andra orsaker till att en del vill ha betygen som förekommer i debatten, som urvalsinstrument och som ordningsskapare? Många har ju sagt att det utan betygen blir bus och stoj och stökigt i klassen. Tror ungdomsministern att de ungdomar som trots allt kommer att få låga betyg också ser betygen som en motivation? Kommer också de som får 1 eller 2 eller vad de nu skall kallas för i framtiden att uppmuntras av betygen?
Herr talman! Jag står för mina egna uttalanden. Som jag sade i mitt förra inlägg kommer regeringen att deklarera sin uppfattning så småningom. Jag tror att betygen rätt utformade kan vara en motivation även för svaga elever som inte når så höga betyg. Vi talar inte om en siffra eller en bokstavskombination. Betyg kan vara så mycket annat. De måste kompletteras med samtal. Föräldrakvartar som vi har i dag får vi inte komma ifrån. De är mycket viktiga för att man skall få en, kanske inte komplett bild -- det är väl att ta i --, men en i alla fall så utförlig bild av eleven som möjligt. Motivationen kan bestå i att man får en chans att få veta var man står och vad man skulle behöva läsa in för att nå upp till det mål som betyget är satt för. Det tror jag att även svaga elever behöver.

Herr talman! Man kan naturligtvis alltid diskutera mognadsstadiet. Vi har kommit fram till att detta vore en lämplig ålder, men det är inte någonting som vi har låst oss för, vare sig nedåt eller uppåt i åldrarna. Detta är också väldigt svårt att avgöra, eftersom ungdomar mognar så väldigt olika. Jag tycker nog att Eva Johansson har en litet märklig inställning till hur skolan fungerar. Lärare har omsorg om sina elever. De slår inte sina elever i huvudet med betygen, utan lärarna är måna om att informera föräldrarna på olika sätt. Så går det till redan i dag, och det räknar jag med att det kommer att göra också i fortsättningen. Oavsett när betygen införs, tror jag inte att något barn kommer att uppleva att betyg är någonting som de vuxna slår dem i huvudet med. Det är inte tanken bakom det här.

Herr talman! Jag uttryckte mig tydligen otydligt, för det här måste röra sig om en missuppfattning. Självfallet skall alla lärare ge betyg fr.o.m. den årskurs som riksdagen så småningom beslutar om. Därom råder inga tvivel. Vad jag försökte säga var att lärare inte kommer att använda betyg för att förtrycka sina elever eller för att försöka slå dem i huvudet med. Lärarna kommer att informera sina elever, redogöra för målsättningen för ett visst betyg osv. Så småningom kommer det också att komma någon form av utlåtande på ett papper, som vi i dag inte vet hur det skall se ut, men som skall kunna användas i andra sammanhang.